Fru talman! Edward Riedl har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av de kostnadsökningar för de mindre flygplatserna som kan bli följden av att kostnaderna för säkerhetsvakter på plattan inte ingår i det så kallade utjämningssystemet. Systemet för avgiftsutjämning för skyddskostnader har tillkommit för att jämnt kunna fördela kostnaderna för säkerhetskontroll vid våra flygplatser. Utan detta system skulle de mindre flygplatserna drabbas av orimligt höga kostnader för säkerhetskontrollen. Nu betalar passageraren samma avgift oavsett vilken flygplats han eller hon avreser från. För att systemet ska fungera på ett rättvist sätt och ge rimliga konsekvenser för de inblandade aktörerna är det viktigt att det är tydligt avgränsat. Detta har skett i lagen om luftfartsskydd där det framgår att det är flygplatshavarnas skäliga kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage som ska täckas av avgiftsutjämningssystemet. Andra aktiviteter för luftfartsskydd, exempelvis tillträdesskydd och övervakning på flygplatsen, omfattas inte. Därmed är uppkomna kostnader för sådana aktiviteter inte berättigade till ersättning enligt lagen. När det gäller just övervakningspersonal har det från Transportstyrelsens sida inte uttalats några krav på att det ska vara en person särskilt avdelad endast för övervakningsuppgiften. Det finns inte någon ändrad kravbild vad gäller övervakning av behörighetsområdet, och därmed bör inte heller några ökade kostnader uppstå som är relaterade till en ändrad kravbild för luftfartsskyddet. Enligt uppgift från Transportstyrelsen föreligger det sannolikt ett missförstånd här, och styrelsen har rekommenderat aktuell flygplats att ta kontakt med myndigheten för ett klargörande. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu ta några särskilda initiativ i den här frågan.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Fungerande flygförbindelser i hela Sverige är nödvändiga för jobb, företagande och tillväxt. Det är de mindre regionala flygplatserna som har till uppgift att se till att hela transportinfrastruktursystemet med flyg fungerar, det vill säga att man når ut till alla delar av landet. Det är ofta små flygplatser med små ekonomiska marginaler som ska bära detta. Små kostnadsökningar kan göra att kommuner funderar över flygplatsernas framtid. Just därför har jag ett stort engagemang för de mindre flygplatserna runt om i hela Sverige. Den frågeställning som interpellationen gäller dök upp på Växjö Småland Airport med anledning av det som skulle kunna hända på grund av det man menade var förändrade regeltolkningar. Jag dristar mig till att läsa upp en del av ministerns interpellationssvar. Hon sa att "det från Transportstyrelsens sida inte uttalats några krav på att det ska vara en person särskilt avdelad endast för övervakningsuppgiften. Det finns inte någon ändrad kravbild vad gäller övervakning av behörighetsområdet" - det vill säga det område som finns utanför terminalbyggnaderna ute på flygplatsen, också kallat plattan. Mot slutet av interpellationssvaret sa ministern: "Enligt uppgift från Transportstyrelsen föreligger det sannolikt ett missförstånd här, och styrelsen har rekommenderat aktuell flygplats att ta kontakt med myndigheten för ett klargörande." Jag blev väldigt glad när jag läste dessa rader och tänkte: Då har det löst sig! Men trots att jag tänkte att det kunde bli en kort och trevlig debatt där vi redan löst frågan gjorde jag ändå som så att jag i morse ringde upp vd och verksamhetsansvarig på Växjö Småland Airport - vilket säkert ministern också gjort - och frågade om detta verkligen stämmer. Denne ställde sig väldigt frågande när jag läste upp valda delar av det skriftliga svar som ministern gett till mig och som hon nu läst upp här i kammaren. Han kände inte alls igen sig i svaret. Han hade blivit uppkallad till Transportstyrelsen och fått träffa väldigt mycket myndighetsfolk som förklarade hur man skulle gå till väga. Dessutom var han väldigt tydlig med att myndigheten ändrat sin tolkning av gällande lagstiftning. Man har gjort en ganska stor förändring i tolkningen av gällande lagstiftning. Min fråga till ministern är densamma som den jag ställde från början. Det blir ett nytt tryck på de mindre flygplatserna, där det är helt orimligt att bära de kostnader som skulle uppstå till följd av detta. Är ministern beredd att ta något initiativ i frågan för att underlätta för de små flygplatserna? Det ministern har svarat mig stämmer uppenbarligen inte, såvitt jag kan bedöma det hela.
Fru talman! Den uppgift som Transportstyrelsen lämnar är att det inte har skett någon regelförändring och att det därmed inte heller bör ha uppstått några nya större kostnader för de mindre flygplatserna. Med det har jag låtit mig nöja. Men om det förekommer andra uppgifter får vi naturligtvis gå tillbaka och säkerställa att de uppgifter som Transportstyrelsen tidigare lämnat är korrekta. Den åtgärden kommer jag att vidta. Men med mindre än att det har skett regelförändringar eller planerade kostnadsökningar finns det som jag ser det inga skäl att gå vidare i sakfrågan. Det vi behöver göra är naturligtvis att säkerställa att det svar som lämnats stämmer överens med hur det här hanteras i verkligheten. Det är lite svårt att dra några slutsatser utifrån muntliga tredjehandsuppgifter och liknande. Ska man göra förändringar behöver man nog ett lite bättre underlag. Jag kommer naturligtvis efter den här interpellationsdebatten att säkerställa att Transportstyrelsen hanterar dessa frågor på ett sätt som inte försvårar onödigt mycket för de små flygplatserna. Jag kommer också självklart att ställa frågan om det har skett några förändringar, inte i regelverket men i tolkningen av detsamma, vilka i så fall skulle kunna betyda kostnadsökningar. Den uppgift Transportstyrelsen lämnat ger vid handen att så inte är fallet. Här finns det alltså lite olika uppfattningar. Det kanske är bra om flygplatserna och Transportstyrelsen reder ut vad som egentligen är sagt i den här frågan.

Fru talman! Ministern pratar om "muntliga tredjehandsuppgifter". Jag pratade med vd och verksamhetsansvarig för en av de berörda flygplatserna. Det skulle jag inte kalla muntliga tredjehandsuppgifter. Rimligen är uppfattningen på flygplatserna att Transportstyrelsen har gjort nya tolkningar av gällande lagstiftning avseende övervakning av området utanför terminalbyggnaden. Detta får väldigt betydande ekonomiska konsekvenser för de mindre flygplatserna. Som jag försökte beskriva bottnar mitt engagemang för de mindre flygplatserna i att jag har en stor förståelse för att de små flygplatserna behövs för att flyginfrastruktursystemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. De behövs för att mata trafik in till Stockholm, men också för att möjliggöra jobb, företagande och tillväxt i hela Sverige. Mot den bakgrunden blir det givetvis väldigt viktigt att tillse att de här flygplatserna har ekonomiska villkor som gör att de kan överleva. Nu sker det en förändring i och med att man tolkar om det gällande regelverket, och det är stora ekonomiska kostnader förknippade med detta. Men jag inser att det blir svårt att föra en debatt i kammaren om ministern har fått felaktiga uppgifter från myndigheter och tjänstemän. Då får vi väl lämna debatten därhän. Jag har dock en vädjan från vd och verksamhetsansvarig på Växjö Småland Airport. Han ser gärna att ministern och han får möjlighet att prata om de stora ekonomiska konsekvenser som det här faktiskt innebär. Jag har egentligen inget mer att säga. Om vi har olika faktauppgifter blir det svårt att föra någon form av debatt här i kammaren. Vi får väl helt enkelt återkomma om detta.
Fru talman! I det här fallet är det alldeles uppenbart att det finns olika uppgifter om vad som har hänt och vilka eventuella förändringar som har eller inte har skett. Det rimliga är att jag tar på mig att gå tillbaka och säkerställa att det svar jag fått stämmer överens med hur detta hanteras i verkligheten, som jag sa i mitt förra inlägg. Sannolikheten är ganska stor att det har skett någon form av missuppfattning i det här fallet. Vem som har missuppfattat vad återstår väl att ta reda på. Det utjämningssystem som finns för att små flygplatser inte ska belastas med hela den kostnad som uppstår för säkerhetskontrollen är naturligtvis ett väldigt viktigt sätt att se till att även små flygplatser kan upprätthålla den säkerhet som krävs för flygplatser i Sverige och EU utan att behöva betala den overheadkostnad som det innebär att vara en liten flygplats med ganska få passagerare. Systemet är utformat för att möjliggöra flygtrafik i alla delar av landet, även från flygplatser som inte har så stort passagerarantal. Det är naturligtvis rimligt att handhavandet av regelverken sker på ett sätt som inte försvårar trafiken, samtidigt som det givetvis är alldeles oerhört viktigt att de säkerhetsföreskrifter, lagar och regler som styr luftfartsverksamheten såväl inom EU och internationellt som i Sverige efterlevs. Man får inte tulla på säkerhetskraven, inte heller på de små flygplatserna. Men här föreligger uppenbarligen någon form av missförstånd som jag skulle föreslå att vi reder ut. Vi kan väl ta en förnyad interpellationsdebatt om problemet kvarstår när vi tittat närmare på detta.
Fru talman! Utan det här fördelningssystemet - GAS, som det kallas - skulle det vara helt omöjligt för de mindre flygplatserna att existera. Skillnaden i kostnad för säkerhetskontroll per passagerare är så pass stor mellan de små och stora flygplatserna att vi inte skulle ha kvar några små flygplatser utan det fördelningssystemet. Jag menar att ministern har fått felaktig information med sig inför debatten, vilket alltid är olyckligt men alltid kan hända. Men om det bekräftas att det är som jag säger, är ministern då beredd att ta några initiativ för att säkerställa att de mindre flygplatserna inte drabbas av orimligt höga kostnader för säkerhetskontroller? Det är egentligen den intressanta frågeställningen. Det som finns innanför terminalbyggnaden ingår i utjämningssystemet, GAS, där alla flygplatser betalar in en summa och får tillbaka för de faktiska kostnaderna. Skillnaden är att det i det här fallet handlar om att säkerställa säkerheten på plattan, det vill säga det som är utanför terminalbyggnaden. Tycker ministern att det finns någon avgörande skillnad mellan säkerheten på plattan och säkerheten inne i terminalbyggnaden, eller bör båda ingå i systemet? Det är en enkel fråga, alldeles oavsett vilka uppgifter ministern fått med sig. Är det rimligt att alla kostnader för säkerhet ingår i utjämningssystemet?
Fru talman! Som jag sa kan vi börja med att ta reda på hur det ligger till. Det kan vara så att jag har fått felaktiga uppgifter. Det kan också vara så att Edward Riedl har fått felaktiga uppgifter. Oavsett vilket stämmer de uppgifter som vi har fått från respektive håll inte överens med varandra. Att säkerställa kvaliteten i uppgifterna blir det som jag tänker göra till att börja med. Först därefter blir det aktuellt att ta ställning till om det behöver vidtas några ytterligare åtgärder med anledning av det svar som kommer. Den frågan får Edward Riedl gärna ställa i en senare interpellationsdebatt när vi har rett ut sakförhållandena.